Fru talman! En viktig del av demokratin handlar om kontrollmakten. Regeringen styr Sverige, men riksdagen har huvudansvaret för att makten kontrolleras och granskas. Målet med det är att Sverige ska skötas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Demokratiska beslut ska genomföras. Medborgarna ska ha god insyn i vad som händer. Korruption och godtycke ska undvikas, och de lagar och regler vi har ska gälla även för regeringen. Kontrollmakten består av en rad olika delar. Dagens betänkande från KU är en del i detta. Det är den del av KU:s granskning som handlar om regeringens administrativa regler och rutiner och hur själva regeringskansliet utvecklas och sköts. Det är en granskning som vi gör varje år med lite olika inriktning. Man kan säga att den är en del av det parlamentariska vardagsarbetet. Den leder sällan till någon större medial uppmärksamhet eller stora rubriker men är trots det inte oväsentlig. Jag tänkte här ta upp ett par av de frågor som utskottet i sin granskning anser vara värda att uppmärksamma. Det är för det första tydligt att den besparing som KU gjorde för Regeringskansliet i 2011 års budget har haft viss effekt. Antalet tjänstemän i Regeringskansliet har minskat. Nu har dock Socialdemokraterna gjort en kovändning och låter tillsammans med regeringspartierna anslaget öka för 2012, vilket sannolikt betyder att vi de närmaste åren får se en ökning av byråkratin i Regeringskansliet. Men den som lever får se. I samband med fjolårets granskning fann utskottet en del oklarheter och problem i regeringens och Näringsdepartementets bemyndigande för Sjöfartsverket att ingå internationella överenskommelser. I år har vi därför fortsatt och breddat denna granskning till att gälla bemyndiganden till förvaltningsmyndigheter mer generellt. Det är enligt regeringsformen regeringen som företräder Sverige och ingår internationella överenskommelser. Ett uppdrag åt en myndighet att företräda Sverige måste grunda sig på ett klart och tydligt bemyndigande, särskilt när det gäller att ingå en internationell överenskommelse. Här finns det klara brister. Det har inte funnits en klar bild över vad som har bemyndigats och till vilka och inte heller över vilka överenskommelser som slutits. Bemyndiganden har varit alltför generella och lösa i kanterna, och rutiner för efterkontroll har inte funnits. Det här är ett område där regeringen måste skärpa sina rutiner och arbetssätt för att man ska kunna säga att arbetet fungerar på ett nöjaktigt sätt. Under hösten har vi också genomfört en särskild granskning av beslutsärenden inom UD. Frågan har varit om grundlagsreglerna för hur beslut i Regeringskansliet ska tas följs i verkligheten. Det vanliga enligt regeringsformen bör vara att beslut fattas av regeringen som kollektiv, och endast vissa ärenden bör fattas av departementschef, av annat statsråd eller av tjänsteman inom departementet. I stort kan sägas att granskningen visar att beslutsordningarna fungerat som reglerna säger och som praxis i övrigt i Regeringskansliet utvecklats. Men som så ofta när man tittar närmare på en fråga hittar man ett annat problem. Den här gången handlar det om att det uppenbart är förenligt med stora svårigheter att få tillgång till allmänna handlingar från UD. KU begärde att få ut 150 olika handlingar. Trots att begäran skickades flera gånger tog det mycket lång tid innan en stor del av handlingarna kom fram. Faktum är att det tog månader innan en del handlingar överlämnades, och några kom över huvud taget inte. 20 akter kom till KU först efter 40 dagar eller senare. Det här skedde trots att vi den 1 januari 2011 fick en ändring av lagen där KU:s rätt att få del av handlingar från regeringen för sin granskning förstärktes. Tyvärr finns det mycket som talar för att KU:s svårigheter att få del av handlingar från UD inte beror på någon tillfällighet och inte heller är något som bara KU har upplevt. Tvärtom tycks även journalister och allmänhet haft detta problem under lång tid. Jag kommer därför att ta upp frågan om tillgång till allmänna handlingar i en större granskning under det kommande året. Det är helt oacceptabelt att UD eller andra departement inte klarar av att förverkliga de grundlagar som Sverige under lång tid har varit stolt över och som innebär att alla ska ha möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan dröjsmål. Till detta finns också ökande krav på att Regeringskansliet som andra myndigheter ska använda sig av ny teknik på ett sätt som gör att allmänhetens tillgång till arkiven i större utsträckning blir möjlig så att man direkt kan ta del av arkiven utan omvägen över förfrågningar och utskrifter från myndigheten. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har enligt detta betänkande att granska regeringsärendenas handläggning och statsrådens tjänsteutövning. Under hösten sker detta i en form som kan kallas för en administrativ granskning. Betänkandet är enigt och innehåller flera punkter där det finns utrymme för förbättringar i regeringens arbetsformer. Låt mig börja med den punkt som hos mig väcker störst oro. Det gäller utlämnandet av offentliga handlingar, vilket även Peter Eriksson pekade på tidigare. Fru talman! Redan förra året noterade utskottet i sin granskning att det var orimligt långa handläggningstider för utlämnandet av offentliga handlingar från framför allt Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. I tryckfrihetsförordningens 2 kap. 13 § står det att en begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Mediantiderna var tolv veckor på UD och sex veckor på Försvarsdepartementet. Den genomsnittliga tiden för utlämnande var tolv respektive åtta veckor. Utskottet fann då att detta var för långa tider. JO har i sin granskning av myndigheternas utlämnande av handlingar för sin del konstaterat att en begäran om att utfå allmän handling som prövats först efter tio veckor självfallet är helt oförenligt med det skyndsamhetskrav som tryckfrihetsförordningen föreskriver. Förhoppningen i fjol var att regeringen skulle ta till sig detta och förbättra sin hantering för att få ned handläggningstiderna. I stället har man enligt uppgift centraliserat handläggningen av utlämnandet av allmänna handlingar, vilket inte har varit gynnsamt för utvecklingen av handläggningstiderna. Nu är det i stället till och med så att konstitutionsutskottet inte ens har fått ta del av alla de handlingar som vi har begärt att få. Dessutom har ett stort antal akter överlämnats orimligt sent till utskottet och försvårat granskningsarbetet. Om riksdagens organ för att kontrollera regeringen behandlas på detta sätt kan man undra över vilket bemötande en vanlig medborgare som vill ta del av offentliga handlingar får. Det kan vi säkert fundera vidare på. Detta är givetvis helt oacceptabelt och måste föranleda kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att komma till rätta med denna problematik. Fru talman! En annan fråga som kan vara värd att uppmärksamma är bristen på skriftliga rutiner i en del förvaltningsärenden. Det som utskottet granskat rör avstående av arv. Det är förvisso inte en fråga som är så ofta förekommande. Men det är kanske just därför extra viktigt att se till att handläggningen kan fungera så smidigt som möjligt i denna typ av ärenden. När skriftliga rutiner saknas i ärenden som sällan är uppe för behandling blir det självfallet svårare att upprätthålla principer om likabehandling och garantera rättssäkerheten. Det är svårare att lita till något slags praxis om det sker sällan i praktiken. Just i ett sådant läge kan det kanske vara extra viktigt att det finns just skriftliga regler att följa så att det blir en likabehandling. Fru talman! Den särskilda granskningen som skedde i våras gällde ett uppmärksammat ärende om hur regeringen ingår internationella överenskommelser och hur de dokumenteras. Då uppdagades det att regeringen hade slutit ett avtal om utsläppsnivåer för svavel i Östersjön utan att fatta formella regeringsbeslut i just detta ärende. Granskningen visade på stora formella brister i handläggningen av ärendet. Regeringsbeslut saknades, dokumentation saknades, konsekvensanalyser saknades och publicering av avtalet saknades. När utskottet nu granskar fler av de internationella överenskommelser som har slutits visar de på brister i regeringens agerande på just detta område. I en del fall saknas bemyndiganden till myndigheter som för Sveriges räkning sluter den här typen av avtal. I andra fall är bemyndigandena alltför generella. Regeringskansliet saknar också rutiner för att följa upp vilket bemyndigande de överenskommelser som ingås av olika myndigheter hänför sig till. Många internationella avtal får stor återverkan på villkoren för till exempel svenskt näringsliv. Inte minst mot den bakgrunden är det viktigt att de som berörs av avtalens innehåll känner sig trygga med att den process som har lett fram till avtal är genomförd på ett korrekt och rättssäkert sätt. Regeringens beslutsfattande kring bemyndiganden till myndigheter att ingå internationella överenskommelser liksom uppföljning av hur bemyndigandena används behöver därför förbättras. Det är det eniga utskottets mening. Med detta yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan i dess helhet.

Fru talman! Regeringsformen stadgar att regeringen styr riket och att den därvid är ansvarig inför riksdagen. Riksdagens konstitutionsutskott har uppgiften att granska hur regeringen och Regeringskansliet arbetar. Under riksdagens höstsession genomför KU allmänna, administrativt inriktade granskningar angående regeringsarbetet, medan vårsessionen ägnas åt anmälningar rörande enskilda statsråds tjänsteutövning. Vi debatterar i dag resultatet av KU:s höstgranskning 2011, en granskning som består av åtta avsnitt. Inledningsvis kan man konstatera att det sammanfattande intrycket av granskningen inte kan vara något annat än att Sverige har en regering och ett regeringskansli som fungerar väl och tar ansvar för sina uppgifter. Regeringsmakten utövas på ett formellt korrekt sätt. Det råder god ordning när ärenden handläggs, och det finns en spårbarhet och transparens som gör det möjligt för KU och andra att i efterhand granska vad som har skett. Allt detta är kännetecken för en ansvarsfull, väl fungerande och rättssäker offentlig förvaltning. Med detta sagt pekar KU på att det finns ett antal förbättringsmöjligheter, till exempel när det gäller regeringens sätt att arbeta med bemyndiganden till förvaltningsmyndigheter att ingå internationella överenskommelser. Men det kommer några av mina kolleger inom Alliansen att ta upp i sina anföranden. Jag kommer att uppehålla mig vid Regeringskansliets storlek och utnämningsmakten. I höstgranskningen som KU gör ingår alltid en genomgång av Regeringskansliets storlek, och utfallet är tydligt: Antalet tjänstgörande i Regeringskansliet har fortsatt att minska. Det skedde en minskning mellan 2009 och 2010, och den minskningen fortsatte även 2011. Antalet anställda är nu det lägsta sedan 2004. Ronald Reagan sade i början av sin presidentperiod följande: Ingen regering i civilisationens historia har någonsin frivilligt reducerat sin storlek. Men med Guds hjälp ska den här regeringen göra just det. Förra året hade vi en stor debatt om Regeringskansliets storlek, och då lät oppositionen som ett samfällt eko av Ronald Reagans ambitioner. Men jag noterar med tillfredsställelse att det nu finns en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna som innebär att de 300 miljoner kronor som drogs bort år 2011 återförs år 2012. Det är alltid viktigt att bevaka så att den statliga förvaltningen inte blir för stor och motverka alla tendenser till ineffektivitet. Regeringskansliet bör föregå med gott exempel när det gäller att använda sina resurser effektivt och inte öka antalet anställda i onödan. Samtidigt måste man konstatera att det inte är något självändamål att minska antalet anställda i Regeringskansliet. Sverige har ett litet regeringskansli i en internationell jämförelse, och det är angeläget att regeringen har resurser så att den kan styra riket på ett ansvarsfullt, effektivt och handlingskraftigt sätt. När KU i detta betänkande pekar på förbättringsmöjligheter måste det finnas medarbetare i Regeringskansliet som kan utföra dessa uppgifter. Det blir inte trovärdigt om vi å ena sidan hela tiden kräver att Regeringskansliet ska minska antalet anställda och å andra sidan hela tiden kritiserar regeringen för att förslag inte arbetas fram tillräckligt snabbt. Intresset av återhållsamhet måste balanseras mot intresset av att saker blir gjorda. Jag ska övergå till utnämningsmakten, som är regeringens rätt att utnämna högre statliga befattningshavare, i synnerhet rätten att utse den högste chefen för de drygt 200 förvaltningsmyndigheter och affärsverk i Sverige som lyder direkt under regeringen samt cheferna för Sveriges utlandsmyndigheter, främst ambassader. Enligt regeringsformens 12 kap. 5 § andra stycket får man fästa avseende endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet när man tillsätter statliga tjänster. Man får med andra ord enbart beakta respektive kandidats förmåga att klara jobbet, inte till exempel om vederbörande är kvinna eller man, är moderat eller socialdemokrat eller har sina rötter i Sverige eller i något annat land. Konstitutionsutskottet granskar regelbundet hur regeringen utövar denna utnämningsmakt, främst hur stor andel av de utnämnda myndighetscheferna som har politisk bakgrund och hur fördelningen mellan kvinnor och män har varit. Om en stor andel av de utnämnda har politisk bakgrund och de har varit aktiva i ett och samma parti skulle det kunna tyda på att regeringen tagit hänsyn till politiska åsikter vid utnämningen, vilket inte är tillåtet. Om påfallande många av de utnämnda varit män skulle man kunna tänka sig att regeringen tagit hänsyn till könstillhörighet, vilket inte heller är tillåtet. Årets granskning av utnämningsmakten är särskilt intressant eftersom statistiken tar upp perioden 2001-2011, vilket innebär fem år med socialdemokratisk utnämningspolitik och fem år med Alliansens utnämningspolitik. Man kan notera två tydliga trender när man jämför de fem socialdemokratiska åren med de fem alliansåren. Antalet utnämnda myndighetschefer med politisk bakgrund har minskat kraftigt, och antalet kvinnor som utnämnts har ökat kraftigt. Från och med 2001 till och med regeringsskiftet 2006 utsåg den socialdemokratiska regeringen 182 chefer för myndigheter i Sverige. 49 av dem hade politisk bakgrund. Det motsvarar drygt var fjärde, eller 27 procent. Alliansregeringen har till och med den 30 september 2011 utsett 177 myndighetschefer, varav 26 med politisk bakgrund, det vill säga knappt 15 procent, och den andelen fortsätter att sjunka. För åren 2010 och 2011 låg andelen under 10 procent. År 2010 hade 1 av 31 utnämnda myndighetschefer politisk bakgrund. Sakligt sett kan det vara positivt att ha politisk bakgrund när man ska leda en statlig myndighet. Samtidigt måste det konstateras att om en påfallande stor andel av myndighetscheferna varit heltidspolitiker ger det intrycket att regeringen i hög grad rekryterar sina myndighetschefer inom en privilegierad grupp personer som finns i regeringens närhet. Alliansregeringen har velat sända en tydlig signal till svenska folket: Myndighetscheferna ska inte rekryteras inom en sluten, privilegierad elit. Alla ska ha en chans att anmäla sitt intresse för höga statliga tjänster. Kompetens ska vara avgörande vid tillsättandet. Det faktum att andelen utsedda myndighetschefer med politisk bakgrund har minskat från 27 procent under den förra regeringen till 15 procent, eller ännu mindre, under alliansregeringen tyder på att Alliansen lever upp till sin ambition. Färre har rekryterats ur den politiska eliten och fler ur andra kretsar. För att övergå till frågan om jämställdhet kan det konstateras att alliansregeringen är den första svenska regering som någonsin har nått nära nog exakt balans mellan kvinnor och män som utnämns till myndighetschefer. Under de fem socialdemokratiska åren utnämndes 38 procent kvinnor och 62 procent män. Alliansen har under sina fem år utnämnt 47 procent kvinnor och 53 procent män - de två senaste åren 48 procent kvinnor och 52 procent män. Både 2008 och 2010 utsågs fler kvinnor än män till myndighetschefer. Alliansen har alltså lyckats med det som tidigare regeringar misslyckats med: att rekrytera i princip lika många kompetenta kvinnor som kompetenta män. Detta är jämställdhetsarbete i praktisk handling. Utskottet granskar också de nya inslag i rekryteringsförfarandet som alliansregeringen infört. Detta, fru talman, är det sista som jag tänker nämna några ord om. Regeringen vägleds av en mycket tydlig strävan att öppna, bredda och professionalisera rekryteringsprocessen när det gäller höga statliga tjänster. Inför varje rekrytering upprättas en kravprofil som anger vilka krav man måste uppfylla för att komma i fråga för tjänsten. För första gången någonsin utannonseras öppet befattningar som myndighetschefer. Generaldirektörsposterna ska inte längre vara reserverade för en privilegierad krets av personer som känner statsministern eller hans medarbetare. Regeringen har sagt att annonsering ska förekomma vid flertalet rekryteringar men anger också att det finns vissa befattningar som inte ska annonseras, till exempel landshövdingsposter. Det nya förfarandet infördes i oktober 2007. Sedan dess har regeringen genomfört 87 öppna rekryteringsprocesser. Det motsvarar närmare 80 procent av de tjänster där en öppen rekrytering kan komma i fråga. Antalet har under de två senaste åren ökat till 90 procent av de möjliga fallen. Regeringen lever alltså upp till sina egna ambitioner. Vilken betydelse har då ansökningarna? I närmare 90 procent av fallen har en person som skickat in en intresseanmälan ingått i slutskedet av rekryteringsprocessen. I 70 procent av fallen har tjänsten tillsatts med en person som skickat in en intresseanmälan. Det innebär att intresseanmälningarna har haft en påtaglig betydelse i rekryteringsarbetet och att Sverige har fått en regering som i rekryteringsarbetet satt öppenhet och kompetens i centrum, inte slutna rum och statsministerns vänner. Stadigt färre utnämningar av personer med politisk bakgrund, en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt en ny, öppnare rekryteringsprocess är facit efter fem år med alliansregeringens utnämningspolitik. Med detta, fru talman, yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan.
Fru talman! KU:s höstgranskning, som enkelt kan uttryckas som granskning av regeringens rutinarbete och svensk byråkratis funktionssätt, är nu klar för i år. Syftet med denna debatt, där inga reservationer finns, är att meddela vad utskottet funnit värt att uppmärksamma. Jag vill börja med något som är glädjande - även sådant kan man finna vid en granskning. KU har gjort det till en vana att vid höstgranskningen titta på regeringens utnämningar, som är ett sätt att utöva makt. Det handlar om vem som utses och om hur regeringen arbetar för att säkerställa att tillsättandet av chefer i statliga myndigheter och av ambassadörer och andra chefer vid utlandsmyndigheter görs på ett rättsenligt och omdömesgillt sätt. Vid beslutande om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom skicklighet och förtjänst. Det är en demokratisk princip fastslagen i grundlagen. En persons kön ska till exempel inte spela in. Trots detta har det länge varit ojämställt i toppen. Det är svårt att tro att det kunnat förklaras enbart med att kvinnor inte haft tillräckliga meriter. Nu har vi glädjande nog nått fram till ett läge där andelen kvinnor och andelen män som utses till myndighetschefer är ungefär lika. Från och med oktober 2006 har andelen utsedda kvinnliga myndighetschefer legat på 47 procent, ett steg framåt från perioden 2001-2006 då andelen kvinnor var 10 procentenheter färre - 38 procent var kvinnor. När det gäller utnämnda chefer till utlandsmyndigheterna är det inte fullt lika jämställt, men det går framåt. Andelen kvinnor är nu ungefär 40 procent. Andelen utnämnda myndighetschefer som har politisk bakgrund har minskat något. Om det är bra eller dåligt att en person med politisk bakgrund utnämns beror på omständigheterna. Blir en person utnämnd enbart för att ha tillhört samma parti som den som gör utnämningen är det naturligtvis olyckligt. Statliga topptjänster ska inte ges som ett tack för insatser i ett parti. Men erfarenheter av det politiska systemet kan komma till nytta på många tjänster. Det är viktigt att det görs en saklig värdering av denna erfarenhet. Den vanligaste politiska bakgrunden för att bli utsedd till myndighetschef är att ha varit statssekreterare. Sedan en tid tillbaka är statssekreterare inte medlemmar av Socialdemokraterna. Kopplingen mellan engagemang för Socialdemokraterna och höga befattningar kan därmed komma att minska. Vi kommer troligen att se utnämningar där personerna har en bakgrund i flera partier. Av dem som nu utnämns och har politisk bakgrund har ännu flertalet socialdemokratisk bakgrund. Andelen med icke-politisk bakgrund har ökat. En ödmjuk slutsats man kan dra av detta är att alliansregeringen inte kan anklagas för att gynna sina egna, särskilt inte i jämförelse med hur det såg ut förut. Det är ett sundhetstecken för politiken. Utskottet granskar årligen hur många opolitiska tjänstemän och politiska tjänstemän det finns i Regeringskansliet. Både antalet opolitiska och politiska tjänstemän har minskat det senaste året, och jag kan instämma i det Andreas Norlén sade om att det gäller att försöka hitta en balans mellan intresset att inte ha en alltför stor förvaltning och intresset att få saker gjorda. Antalet statssekreterare har ökat något, och detta kan ses som en logisk följd av att det är en flerpartiregering. Räknar man inte med statssekreterarposterna är antalet politiskt tillsatta tjänstemän nu lägre än vad som var fallet i slutet av den socialdemokratiska regeringsperioden. Antalet politiskt tillsatta tjänstemän är relativt stabilt och utgör ungefär 4 procent av antalet tjänstemän i Regeringskansliet. Jag tänkte också ägna lite av min tid åt granskningen av regeringens bemyndiganden till myndigheter att ingå internationella överenskommelser. Granskningen är en uppföljning av ett granskningsärende utskottet hade under våren 2011, då en ministers agerande hade anmälts. Regeringen är ansvarig för att ingå bindande överenskommelser med andra stater och måste kunna ta ansvar för det. Årets granskning grundar sig på ungefär 90 överenskommelser som myndigheter har gjort i regeringens ställe och anmält till UD under år 2010. KU vill som ett resultat av årets mer breda granskning framhålla att bemyndiganden från regeringen till myndigheterna generellt måste bli mer uttryckliga. Finns inte tydlighet i bemyndiganden blir det svårt att följa upp om myndigheterna agerat såsom regeringen önskat och måste ta ansvar för. Ett stort jobb med genomgång av hundratals akter ligger bakom detta, där KU-kansliet än en gång gjort ett skickligt arbete. Ett antal påpekanden, förslag och uttryck för att saker sköts tillfredsställande framförs i de ställningstaganden som utskottet gör. Med det sagt stannar jag och yrkar på godkännande av utskottets anmälan.

Fru talman! Der är med stor glädje jag konstaterar att vi i konstitutionsutskottet blivit helt överens över partilinjerna i vår syn på hur regeringen skött sig när det gäller regeringsarbetets organisation och också i den fråga som tidigare varit väldigt kontroversiell, nämligen antalet anställda inom Regeringskansliet. Denna enighet finns också när det gäller konstitutionsutskottets syn på regeringens utnämningspolitik, hanteringen av internationella avtal och alla andra frågor som granskats av konstitutionsutskottet under hösten 2011. Enigheten innebär dock inte att vi i konstitutionsutskottet helt avstår från kritik av hur vissa frågor hanterats inom Regeringskansliet, men det är en konstruktiv kritik. Till exempel har vi i några fall konstaterat för långa handläggningstider. Vi har också lyft fram att det behövs tydligare riktlinjer för hur internationella avtal ska ingås och rapporteras. Enigheten inom utskottet är naturligtvis en styrka när det gäller att påverka hur regeringen kommer att arbeta i fortsättningen. Jag kommer i detta anförande att använda en hel del siffror för att belysa utvecklingen inom några områden under de senaste åren. Det är siffror som finns avsnitten 1 och 8 i KU:s betänkande nr 10, som vi nu debatterar. Fru talman! Hösten 2010 var vi i konstitutionsutskottet inför budgetåret 2011 väldigt långt från varandra när det gällde regeringspartiernas och oppositionspartiernas syn på utvecklingen av antalet anställda inom Regeringskansliet. När vi nu i efterhand granskat utvecklingen inom Regeringskansliet under år 2011 har vi gemensamt konstaterat att antalet tjänstgörande 2011 är ca 300 mindre än år 2004 och mindre än under något annat år sedan år 2004. Antalet politiskt tillsatta tjänstemän på Regeringskansliet vid valet i september 2006 var 190 personer. De var vid valet 2010 nere i 176 och har efter det minskat till 174. Efter de statistiska tabellerna i betänkandet konstaterar vi i utskottets ställningstagande helt kort att antalet tjänstgörande fortsatt att minska i Regeringskansliet. När det gäller hur regeringen sköter sin uppgift att utse myndighetschefer, ambassadörer med flera - det man brukar kalla utnämningsmakten - har utskottet konstaterat att regeringen de senaste åren ökat öppenheten vid tjänstetillsättningar genom möjlighet till intresseanmälan. Av de 87 fall där det har varit möjligt att lämna intresseanmälan har det i 60 fall utsetts någon som lämnat intresseanmälan. Det är också så att en mindre andel av dem som utsetts av regeringen har en politisk bakgrund. Av de 26 myndighetschefer som har politisk bakgrund och som har utsetts av regeringen till chefer har 16 socialdemokratisk bakgrund, alltså 64 procent. Fru talman! När det gäller fördelningen mellan män och kvinnor vid regeringens totalt 177 chefsutnämningar från oktober 2006 till oktober 2011 har 47 procent avsett kvinnor och 53 procent män. Regeringen har gjort ett bra jobb för att få en jämnare könsfördelning vid chefsutnämningar. Tidigare regeringar har legat på eller strax under nivån 40 procent utnämnda kvinnor. I utskottets ställningstagande framhålls särskilt att utskottet ser positivt på utvecklingen mot en jämnare könsfördelning vid chefsutnämningar. Själv kan jag i dessa tydligt förbättrade siffror för jämställdheten se ett tydligt resultat av min tidigare partiledare och regeringens vice statsminister Maud Olofssons insatser i regeringen för att öka andelen kvinnor som söker och får chefsbefattningar i statlig verksamhet. Det är ett arbete som också gett ett tydligt resultat på lägre chefsnivåer och även i andra verksamheter utanför staten. Av Centerpartiets senaste val av ny partiledare har vi också i dagens partiledardebatt sett ett jämställdhetsresultat. Utan Annie Lööf hade det bara funnits män med i debatten. Nu blev det i varje fall en kvinna bland de tio partiledarna. Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan.

Fru talman! När jag har lyssnat på denna debatt har jag funderat på om vi pratar om samma dokument. Detta gäller granskningen av regeringen, statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Avsikten är att riksdagen ska granska att regeringen sköter sig enligt det sätt vi har fastlagt att den ska göra. Vissa företrädare här har, vad jag har förstått, mer använt dokumentet för att visa att regeringen i allt väsentligt är alldeles utmärkt och inte på något sätt kan göra fel. Jag håller med om att det är bra att man har lyckats anställa fler kvinnor när man har tillsatt myndighetschefer. Regeringspartierna har lyckats mycket bättre med det när de sitter i regeringsställning än när det gäller att tillsätta sina egna företrädare i konstitutionsutskottet; det är tydligt. I övrigt handlar det också om att det finns saker att ta upp och kritisera. Regeringen har inte gjort allting fullt korrekt. Redan förra året hade vi flera gånger frågan om dokumentation uppe. Vi kunde konstatera att saker inte alltid var korrekt skrivna. Man hade inte lagt med saker i akterna när vi granskade de statliga företagen. Det fanns inte med där på det sätt det skulle vara. Det var svårt för konstitutionsutskottet att kunna fullfölja sitt uppdrag att vara granskande. I år är det ännu värre, för i år har vi inte ens fått ut akterna. Vi kan inte ens alltid konstatera om det står rätt eller fel saker i dem. Jag håller med om att regeringen i allt väsentligt har gjort saker bra. Det är självklart att det alltid kommer fram brister när man granskar rutiner. Det går att läsa om det här. Det finns många idéer om hur regeringen skulle kunna göra arbetet bättre. Så är det alltid. Det är ingen katastrof. Regeringen sköter sig i stort bra. Men det är inte bara underbart, och det största och allvarligaste problemet är att man inte ens hjälper konstitutionsutskottet att uppfylla sitt uppdrag. Självfallet måste regeringen leverera akter när konstitutionsutskottet så begär. Därmed har jag inget mer att tillföra i den här diskussionen. Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan.

Fru talman! Det är lite intressant att höra hur de olika stämmorna låter när man sjunger utifrån samma noter. Någon liten skillnad var det möjligen mellan Mia Sydow Mölleby och Andreas Norlén. Men nothäftet är faktiskt skrivet av oss allesammans. Betoningarna kanske skiftar lite, men annars är allt lika. Vi är inte tillsatta i KU, utan vi är invalda av våra partier och ytterst av väljarna. Detta är en av de finaste uppgifter som man kan ha som riksdagsledamot - att vara en typ av god revisor för regeringen. Den är annorlunda än andra uppgifter som vi har. Den är förvisso politisk, men på ett helt annat sätt än när vi står på gator och i gränder och gör reklam för vår politiska åskådning och agenda. Det är alltså ett enigt utskott, fru talman, som lämnar över betänkandet KU10 med höstens granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Jag ska ta ett axplock ur det digra arbete som framför allt vårt kansli har effektuerat. Det har naturligtvis skett under våra ögon och under KU:s ledning, men grovarbetet har likväl gjorts av KU:s kansli. En fråga rör till exempel Regeringskansliets personalstyrka, där vi konstaterar att trenden av kontinuerlig tillväxt har brutits. Antalet tjänstgörande har nu minskat för andra året i rad. Vi konstaterar detta med tillfredsställelse. Utskottet har granskat förvaltningsärenden inom Socialdepartementet under 2010. Det har framkommit att antalet ärenden med långa handläggningstider är sällsynta, och de är då i regel också komplicerade. I två fall av ärenden av permutation har däremot handläggningen varit anmärkningsvärt lång. Det är inte tillfredsställande. Vidare har det i granskningen framkommit att det finns brister när det gäller uttryckliga bemyndiganden från regeringen till förvaltningsmyndigheter för att förhandla om och ingå internationella överenskommelser. Vi konstaterar att här behövs en ny praxis. Vidare åligger det regeringen att informera ett utskott om sin bedömning av om subsidiaritetsprincipen är tillämpad i ett utkast till en lagstiftningsakt om utskottet så begär. KU:s granskning har inte funnit något att anmärka på i detta avseende. KU har granskat regeringens handhavande av utnämningsmakten. Resultatet är glädjande. Det har flera före mig konstaterat. Antalet utnämnda myndighetschefer med politisk bakgrund har minskat från cirka en tredjedel av tillsättningarna till knappt en tiondel under de senaste två åren. När myndighetschefer i Sverige tillsätts sker det i 60 fall av 87 genom ett öppet rekryteringsförfarande. Balansen mellan män och kvinnor är glädjande nog jämn. Med detta, fru talman, sätter vi punkt för redovisningen och överlämnar konstitutionsutskottets betänkande KU10 till riksdagen.